Herr talman!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
10november 1983 Regeringen har sedan den tillträdde på olika sätt gett till känna att den vill bidra till att fftämja bokläsandet i landet. Inför den särskilda biblioteksvecka Om anslaget till litsom ägde rum i början av oktober med anledning av den svenska bokens teraturfrämjande 500-årsjubileum ansökte fem orgagisationer om bidrag för genomförande av åtgärder litteraturkampanjer. Regeringen beslöt den 18 augusti 1983 att — efter ansökan — bevilja totalt 1 070 000 kr. till fyra av dem, nämligen Sveriges författarförbund, Sveriges allmänna biblioteksförening, Arbetarnas bildningsförbund och Stiftelsen Litteraturfrämjandet. Bidragen har bekostats med medel som inom kulturområdet stått till förfogande för tillfälliga insatser. I det här aktuella fallet gäller det oförbrukade medel under anslaget Bokhandelsstöd, vilket regeringen kommer att anmäla för riksdagen i annat sammanhang. Några formella ansökningsregler har aldrig funnits när det gäller bidrag ur statsbudgeten för tillfälliga insatser på kulturområdet. Någon särskild information från regeringens sida till organsisationer, t.ex. studieförbunden, om tillgängliga medel för litteraturkampanjer e. d. har inte heller förekommit. Däremot har jag i kontakter med bl.a. Folkbildningsförbundet gett uttryck för regeringens önskan att studieförbunden särskilt ägnar sig åt litteraturfrämjande.

Herr talman! Tack för svaret! Allt som kan göras för att främja bokläsandet är bra. De anslag som 139 utdelats tycker jag också är bra. Det hade varit ännu bättre om fler organisationer hade beretts tillfälle att ansöka om dessa medel.

Herr talman! Låt mig bara understryka den viktiga och riktiga principen att lika villkor skall gälla för alla. I detta fall var det emellertid så att några organisationer vände sig till regeringen med ansökningar och förslag till skilda kampanjer på litteraturens område. Att för varje ansökan som kommer in till regeringen gå ut till alla organisationer som skulle kunna tänkas komma med ansökningar på samma område är naturligtvis ingen rimlig metod. I detta fall var det inte så att regeringen plockade fram vissa pengar och ställde dem till förfogande för ansökan. Det var organisationer som kom med förslag till kampanjer och begärde stöd för dessa, och vi fann då möjlighet att lämna det stödet.

Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat mig om regeringen ser någon möjlighet att verka för att Adolf Fredriks musikklasser får fortsätta sin verksamhet som hittills. Larz Johansson har frågat mig om de av regeringen aviserade åtgärderna beträffande Adolf Fredriks skola är uttryck för en rimlig prioritering av statens utgifter. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Jag har noterat den stora betydelse som olika kulturinstitutioner i Stockholm tillmäter sin samverkan med Adolf Fredriks skola i köroch konsertsammanhang. Jag har också noterat att dessa institutioner, liksom en stark opinion av kulturarbetare och kulturintresserade, bedömer att en fortsatt lokalisering av skolan till innerstaden är av avgörande betydelse för Adolf Fredriks möjligheter att fungera som en vital del av musiklivet i Sverige. Stockholms kommun har inte sett det som möjligt att inom sina ekonomiska ramar låta skolan fortsätta sin verksamhet i de nuvarande, centralt belägna lokalerna. I detta läge ser jag det av de nämnda kulturpolitiska skälen som angeläget att medverka till en lösning. Jag har därför förklarat mig beredd att föreslå regeringen att, om Stockholms kommun begär det, lämna ett bidrag till kommunen för upprustning av Adolf Fredriks skola. Bidraget kan maximalt uppgå till 10 milj.kr. Formellt gäller det i det aktuella fallet en skollokaliseringsoch skolbyggnadsfråga, som givetvis som sådan är en rent kommunal angelägenhet. Adolf Fredriks skolas roll i kulturlivet ger emellertid frågan en särskild karaktär. Om jag inte hade bedömt det vara ett nationellt intresse att säkra skolans roll Nr 21 i musiklivet, hade jag självfallet inte sett positivt på frågan om statsbidrag. Torsdagen den
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det har dröjt, men det har Om Adolf Fredriks skett med mitt goda minne. Egentligen skulle svaret ha lämnats den 27 oktober, dvs. för 14 dagar sedan. Några dagar dessförinnan accepterade jag att besvarandet av frågan skulle förskjutas i tid för att bereda lugn och ro för en möjlig lösning. Jag gjorde det gärna, eftersom min fråga just handlade om möjligheterna att i sista stund rädda Adolf Fredriks musikklasser. Samma dag som svaret skulle ha lämnats här i riksdagen kunde emellertid statsrådet meddela massmedia att regeringen och Stockholms kommun träffat något slags uppgörelse, som skulle rädda Adolf Fredrik. Det hade alltså varit möjligt att meddela riksdagen samtidigt. Jag vill med anledning av dessa omständigheter säga att det är tillåtet att låta riksdagen vara centrum för meddelanden från regeringen av allmänt politiskt intresse. Detta var en marginell men allmängiltig kommentar. Tillbaka till ämnet Adolf Fredrik. Det är mycket glädjande att Adolf Fredriks musikklasser får leva vidare i centrala Stockholm. Det finns nu utsikter att för framtiden rädda och utveckla en skola och en institution av oskattbart värde för nationens musikliv i allmänhet och den vokala utbildningen i synnerhet. En fråga som jag tror många ställer sig är: Varför var det möjligt nu i oktober som inte var möjligt i våras? Jag frågade statsrådet i våras om regeringen kunde ingripa för att bevara Adolf Fredriks musikklasser i centrala Stockholm. Då var svaret att det var en kommunal angelägenhet och att regeringen inte kunde lägga sig i beslutet. Är svaret på min fråga nu att prestigeförlusten för det socialdemokratiska partiet höll på att bli för stor och att de 10 miljoner som nu Stockholm skall få i själva verket inte motiveras med att rädda Adolf Fredrik, utan är till för att rädda det socialdemokratiska partiets och några politikers anseende? Denna misstanke ligger i varje fall mycket nära till hands. Viktigast är emellertid vad som nu faktiskt händer med Adolf Fredrik. Eftersom Bengt Göransson har visat att han förstår Adolf Fredriks värde, medan den socialdemokratiska gruppledningen i Stockholm visat att den inte förstår, hoppas jag att regeringen noga följer vad som händer i fortsättningen. Regeringen bör inte släppa ifrån sig pengar utan att ställa krav. Den ekonomiska handräckningen till Stockholms kommun kan inte motiveras av kommunens allmänt pressade ekonomiska läge, för då skulle många kommuner kunna höra av sig med mycket starkare skäl. Motivet måste vara att det är av nationellt intresse att Adolf Fredrik bevaras. Då måste också regeringen se till att så sker. Såvitt jag förstår ligger det inbakat i överenskommelsen att musikklasserna i Mariaskolan flyttas till Västertorp, liksom halva högstadiet, medan det fortfarande är en öppen fråga vart musikgymnasiet skall ta vägen. För mig förefaller detta vara en halv räddning av Adolf Fredrik. Jag hoppas att 141 statsrådet noga har övervägt om detta är en räddning av Adolf Fredriks musikklasser och — om så icke är fallet — att det noga prövas innan pengarna betalas ut.

Herr talman! Också jag ber att få tacka för svaret. Låt mig inledningsvis slå fast att det självfallet är bra att Adolf Fredrik skall finnas kvar och att det självfallet är angeläget att på alla sätt hjälpa till så att det blir så. Därmed hoppas jag att vi kan slippa föra en debatt om huruvida Adolf Fredrik är av vikt eller ej. Däremot tycker jag inte att statsrådet har svarat på min fråga. Jag undrade nämligen om detta är uttryck för en rimlig prioritering av statens utgifter. Eftersom statsrådet, som jag uppfattar det, närmast har undvikit frågan men å andra sidan inte gett något besked åt det motsatta hållet mot vad jag har förmodat, får jag väl tolka svaret så att Bengt Göransson har gjort den bedömningen att det är rimligt att hjälpa en av Sveriges rikaste kommuner med 10 milj.kr. för att kommunen skall kunna behålla denna skola. I slutet av sitt svar säger statsrådet att det formellt gäller en skollokaliseringsoch skolbyggnadsfråga. Statsrådet har alltså gjort den bedömningen att detta är angelägnare än att försöka mildra effekterna av alla de sparåtgärder som regeringen samtidigt har presenterat.

Detta är alltså uttryck för en sådan prioritering — eftersom statsrådet inte har förnekat det får jag göra den tolkningen. Då måste jag säga att det är allvarligt för svenskt skolväsende om Bengt Göransson — som är ansvarig både för kulturverksamheten och för grundskoleverksamheten — gör den typen av prioriteringar. Som Bengt Göransson säger i slutet av sitt svar gäller det formellt en skollokaliseringsoch skolbyggnadsfråga. Då är det faktiskt mycket viktigt att det beslut som regeringen fattar också formellt är riktigt och korrekt. Jag vill ifrågasätta om detta beslut är ett sådant korrekt beslut. Jag har under tiden sedan frågan ställdes fått en lång rad propåer från olika håll i landet där det av olika skäl finns nedläggningshotade skolor. Jag fick precis före den här frågestunden en lapp på mitt bord där man t.ex. påminner om att Råns skola i Hamrånge i Gävle kommun och Västra skolan i Söderhamn är nedläggningshotade och att man skulle vara mycket tacksam för bidrag från Bengt Göransson — och detta med det snaraste.

Herr talman! Låt mig först bara påpeka att det var riksdagens ställning som centrum för den politiska debatten jag månade om — inte min egen roll i sammanhanget. Frågan vad som händer med Adolf Fredrik är nu den viktiga, och den är inte utagerad förrän vi är säkra på att undervisningen där kan bedrivas på ett sådant sätt att den garanterar fortsatt hög kvalitet och god omfattning av den vokala utbildningen. Vi skall komma ihåg att vi här har ett kulturarv att förvalta i landet. Standarden på de svenska körerna är vid en internationell jämförelse mycket hög, och sambandet mellan detta och Adolf Fredriks musikklasser kan nog inte överdrivas. Därför skulle jag vilja veta om statsrådet nu har satt sig in i vad som faktiskt kommer att hända med Adolf Fredriks musikklasser i framtiden. Kan vi lita på att de 10 milj.kr. som skall tillskjutas av staten verkligen resulterar i att villkoren blir sådana att undervisningen kan bedrivas åtminstone på det sätt som hittills har skett? Jag hoppas att statsrådet kan försäkra oss om att han också i fortsättningen tänker följa vad kommunledningen och skolstyrelsen i Stockholm avser att göra med pengarna. Det sätt man hittills har hanterat frågan på inger ju inte förtroende. Hade det gjort det hade ju regeringen inte behövt ingripa. Nu har regeringen tagit över frågan, och då är den också skyldig och ansvarig för vad som i fortsättningen händer.

Herr talman! Nej, det var inte pliktskyldigast som jag sade att det är bra att Adolf Fredrik får vara kvar, Bengt Göransson. Men jag tycker att det är en angelägenhet för Stockholms kommun att klara av. Jag accepterar inte den skrivning som statsrådet har i sitt svar, nämligen att kommunen enligt uppgift inte klarar skolan inom sina ekonomiska ramar. Jag tror nämligen att Stockholms kommun mycket väl klarar detta. Nu blev det helt plötsligt lokalen som var det viktiga. Bengt Göransson jämställde den med vilken bygdegård som helst som man är beredd att ge stöd. Det var kanske litet vårdslöst, men låt oss ändå gå över till denna litet mer byggnadskulturella aspekt. Jag har här en bild på en skola. Den är så märklig att den har hamnat på vykort. Det är Sigridslunds skola i Årdala socken i Flens kommun mitt i Sörmland. Enligt uppgift lär den vara Sveriges äldsta i bruk varande skollokal. Det är en kulturhistoriskt mycket intressant byggnad. Den fungerar förutom som skola också som filialbibliotek för kommunbiblioteket. Den är samlingslokal för bygdens invånare. Där bedrivs en intensiv folkbildningsverksamhet med studiecirklar och allt vad därtill hör. Det är en i sanning kulturellt mycket viktig lokal för den bygden och den kommunen. Och jag försäkrar Bengt Göransson att den kommunen har mycket sämre ekonomiska förutsättningar än vad Stockholms kommun har. Om nu Flens kommun till äventyrs skulle komma på tanken att vilja lägga ned den här skolan, är då Bengt Göransson — mot denna ekonomiska bakgrund och mot bakgrunden av denna beskrivning av skolans kulturella betydelse och lokalens betydelse som kulturcentrum — beredd att ge Flens kommun ett sådant bidrag som skulle behövas? Jag tror inte att det är fråga om 10 milj.kr. — det kanske räcker med 500 000 eller 1 milj.kr. vid det tillfället. | Jag tycker att de förklaringar vi har fått är dåliga. De är inte trovärdiga. Jag tycker att det är mycket rejälare att säga precis som det är. Här har man varit tvungen att rycka ut och kratsa kastanjerna ur elden åt John-Olle Persson och de övriga socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Alla människor vet att det är på det sättet. Jag tycker att det skulle hedra Bengt Göransson om han också erkände att det är vad det handlar om.

Herr talman! Det stöd som regeringen har förklarat sig beredd att lämna till Adolf Fredriks skola har vi beslutat lämna därför att skolan bedömts tillföra kulturlivet så viktiga värden att det fanns anledning att medverka till dess fortbestånd. Jag gjorde en jämförelse med att staten faktiskt lämnar bidrag till olika kulturändamål också i sådana sammanhang där stödet med viss hårdragning — som i det fall Larz Johansson har angett — skulle kunna hänföras till skolstöd. Det finns ett stort antal fall i landet där just samlingslokalfunktio = Nr 21 nen i en skola åtnjuter ett statligt samlingslokalstöd. Det är en ganska vanlig företeelse, och tittar man på hur kommunerna har kunnat utnyttja denna typ av statlig insats skall man finna att den ingalunda är ovanlig. Ingemar Eliasson ber mig garantera undervisningens kvalitet i fortsättningen. Det kan jag inte göra på den grundval som nu finns. Låt mig bara säga att regeringen har förklarat sig beredd att ställa medlen till förfogande under förutsättning att man kan åstadkomma en lösning som är kulturpolitiskt godtagbar. Jag hoppas att jag åtminstone på den punkten har kunnat lugna Ingemar Eliasson.

Herr talman! I svaret finns inga uppgifter om vad som faktiskt kommer att hända med Adolf Fredriks musikklasser. Jag får därför utgå från vad som står att läsa i tidningarna på den punkten. Jag har refererat det i ett tidigare inlägg. Nu säger statsrådet att staten är beredd att betala ut 10 miljoner om lösningen är kulturpolitiskt godtagbar. Då är min fråga: Är det kulturpolitiskt godtagbart, enligt statsrådets mening, om musikklasserna vid Mariaskolan flyttar till Västertorp, om halva högstadiet vid Adolf Fredriks musikskola flyttar till Västertorp och musikgymnasiets lokallösning ännu inte är avgjord utan hänger i luften? Det här är naturligtvis kommunala frågor, men nu har regeringen tagit över ansvaret, och då är också statsrådet skyldig att bedöma den frågan. Enligt min mening är det inte en godtagbar kulturpolitisk lösning att stycka upp Adolf Fredriks musikklasser på det här viset.

Herr talman! Jag vill till Ingemar Eliasson ge det beskedet att regeringen självfallet inte går in och diskuterar de organisatoriska förhållandena i Adolf Fredrik. När jag talar om en kulturpolitiskt godtagbar lösning menar jag att regeringen är beredd att ställa pengar till förfogande, så att de kulturintressen som har anmälts, och som i det här sammanhanget har motiverat stödet, 145 kan anses tillgodosedda. Det är den bedömningen regeringen måste göra. Larz Johansson ställde en fråga om skolan i Flens kommun. För det första är samlingslokalstödet inte en fråga för mig. För det andra har Larz Johansson alldeles rätt i sin förmodan att jag inte är beredd att uttala mig om stöd åt vare sig den ena eller andra lokalen eller företeelsen bara efter uppvisande av ett vykort från riksdagens talarstol.
Herr talman! Nu är det ju så att kulturintresset hänger samman med just hur lokalfrågan löses. Debatten har ju gällt just om musikklasserna kan fungera utanför innerstaden. Då måste statsrådet alltså bekymra sig för att musikklasserna verkligen får vara kvar här. Betydelsefullt för kulturintresset måste också vara vilken omfattning musikklasserna får och om också ett musikgymnasium är integrerat med skolan. Riktigt så enkelt kommer-regeringen därför inte ifrån den här saken. Jag vill därför upprepa min fråga: Är det så att statsrådet i fortsättningen kommer att se till att de 10 milj.kr. som regeringen är beredd att ställa till förfogande används på ett sådant sätt att man kan säga att undervisningen vid Adolf Fredriks musikklasser kan fortsätta i den omfattning som den hittills bedrivits i?

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om jag avser att vidtaga åtgärder i syfte att underlätta det arbete som utförs inom undersökningen av medeltidä pergamentomslåg vid riksarkivet. Enligt Tore Nilsson föreligger nu problem i samband med flyttning till nya lokaler som skulle vara olämpliga för sitt syfte. Enligt vad jag har inhämtat från riksarkivet kommer undersökningen av de medeltida pergamentomslagen att under november månad flytta från de hittillsvarande lokalerna på Arkivgatan 3 till riksarkivets mer moderna annexlokaler på Fyrverkarbacken 25 i omedelbar anslutning till riksarkivet. Riksarkivet har i dag som alla statliga myndigheter att noga överväga vilka rationaliseringsmöjligheter som kan finnas inom det egna verksamhetsområdet, och den nu aktuella flyttningen innebär minskade kostnader för uppvärmning och lokalvård. Det viktigaste i detta sammanhang är dock att de nya lokalerna enligt riksarkivet mycket väl lämpar sig för den avsedda verksamheten och kommer att vara tillräckligt väl utrustade. Dessutom innebär den nya lokaliseringen att undersökningen får nära tillgång till de medeltida pergamentomslagen, som förvaras i riksarkivet, samt till den service som riksarkivet kan ge i andra avseenden. Jag anser inte att det finns någon anledning för mig att vidta några åtgärder med anledning av den beslutade flyttningen. Den är en intern myndighetsfråga, och jag hyser fullt förtroende för riksarkivets sätt att lösa denna typ av frågor.

Herr talman! Tack för svaret! Det är mer än en forskare som när han beställt fram handlingar i riksarkivet häpen har sett på det omslag som handlingarna varit inbundna i. Någonting så vackert, så fint, så underligt eller kanske underbart! Fullt med texter, siffror och annat, i färger! Vad är det fråga om? Det är fråga om ca 100 000 blad i våra arkiv, riksarkivet och i någon mån på annat håll. Det mesta är omslag kring skattelängder, i huvudsak från 1500 talet. Pergamentbladen är i vissa fall från 900-talets slut fram till tidigt 1500-tal. De är oerhört vackra och intressanta och innehåller okända texter eller texter man hört talas om och vill ta del av. Det är böcker av olika slag — de är sönderdelade och spridda på detta sätt. Mycket är helt unikt material, värdefullt för forskning och vetenskap. Finland har ca 30 000 blad; en del av det materialet är beroende av vårt material. Men i Finland är i dag allt löstaget, avskilt och tillgängligt. Detsamma gäller övriga Norden. Vi släpar efter i vårt land. Och nu hotar det enligt uppgift att bli slut på arbetet. Jag förstår att statsrådet inte inhämtat synpunkter annat än från riksarkivet. Jag har talat med den person som ensam arbetar med den här undersökningen, och han anser att de nya lokalerna inte alls är tillfredsställande. Han tror att lokalerna kan vara farliga för materialet, och han hyser bestämda uppfattningar som jag vet att han också har försökt framföra till regeringen och statsråd i många år, men inte blivit hörd. Det är intressant att notera att mer än 5 000 böcker är restaurerade tills nu, några av dem från 1000-talet. I princip består det färdigrestaurerade materialet av pergamenthandskrifter i litet format. Däremot är pergamentbladen till huvudsaklig del inte löstagna. och inte ställda till forskningens förfogande, trots att de efterfrågas av forskare från hela världen. När jag i dag ringde handläggaren fick jag veta att det så sent som i förra veckan kommit en förfrågan från Tasmanien om ett papper som hade att göra med den helige Edmund, och det var naturligtvis en ovanlig förfrågan. Vårt material är givetvis angeläget för Europa och Norden. Det finns inget liknande material i världen, och vårt är det största i norra Europa. Det har sagts att det går trögt att få fram blad från volymerna. Jag tycker därför att statsrådet Göransson skall tala med handläggaren, som själv är tveksam till om han skall fortsätta sitt arbete. Han tror nämligen att lokalerna där materialet förvaras är olämpliga och farliga för materialet. Bl. a. är ljusoch temperaturförhållandena inte bra. Jag vädjar alltså till statsrådet att göra något åt saken. Det handlar ju om stora värden.
Herr talman! Låt mig försäkra Tore Nilsson om att den här frågan är väl känd av regeringen. Vi följer arbetet och känner till dess betydelse. Jag skall gärna i annat sammanhang föra en närmare diskussion om möjligheterna att underlätta det.
Herr talman! Kulturutskottet har vid ett tillfälle besökt platsen för denna undersökning. Därefter har jag haft en viss kontakt med handläggaren, eftersom jag själv ägnar mig åt viss forskning på området. Jag har framför mig ett utlåtande av vederbörande handläggare, i vilket han pekar på det oerhörda värde som materialet representerar. Det kan i pengar räknat värderas till miljardbelopp, säger han. Han säger vidare att det därför torde vara rimligt att dessa oersättliga blad på det mest effektiva sätt blir tillvaratagna och vårdade. ; Jag är faktiskt rädd för att detta inte kommer att ske. Om han upphör med sitt arbete lär det inte vara lätt att finna någon annan som kan garantera att så sker. Dessutom borde arbetet framskrida mycket snabbare.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig vilka regeringens kriterier är vid utnämningar av rektorer vid universitet och högskolor. Behörig som rektor är enligt högskoleförordningen den som är behörig att inneha lärartjänst vid en högskoleenhet och som har sådana vetenskapliga, pedagogiska och andra kvalifikationer som behövs. I proposition 1976/77:59 om utbildning och forskning inom högskolan m.m. anförde min företrädare att denna utformning av behörigheten innebär att hänsyn skall tas till de kvalifikationer som fordras för verksamheten som rektor vid varje särskild högskoleenhet. Dessa är också de kriterier regeringen följer då den tar ställning till förslag till rektor.

Herr talman! Låt mig först få tacka utbildningsministern för svaret. Jag måste medge att orsaken till att frågan ställdes var att jag blev något konfunderad då jag såg hur utnämningarna av rektorerna vid våra universitet och högskolor hade gått till i år. Jag konstaterade att i elva fall var det fråga om rena omförordnanden, och om dem var inte mycket att säga. Det var tydligen förträffliga personer som på nytt fick förtroendet. I fem fall var det fråga om nya förordnanden, ochi tre av de fallen var heller Nr 21 inte mycket att säga. Styrelsen hade varit enig om förslaget, och någon Torsdagen den valförsamling var över huvud taget inte inblandad. I två fall var det dock litet — 10) november 1983 annorlunda, och det gällde Linköping och Halmstad. I Linköping föreslog en valförsamling med stor majoritet en kandidat. Styrelsen hade majoritet för en annan kandidat, och regeringen följde styrelsen. Även i Halmstad uttalade sig valförsamlingen för en kandidat och styrelsen för en annan, menii det fallet följde regeringen valförsamlingens förslag. Vad som var största sanning i Linköping var högsta lögn i Halmstad, kunde man tycka. Det var mot den bakgrunden som jag ställde frågan, och jag kan då konstatera att utbildningsministern åberopar en formulering som gör det möjligt för regeringen att rätt godtyckligt fatta vilket beslut den vill i de enskilda fallen. Man kan hänvisa till speciella kvalifikationer vid de olika högskoleenheterna som kan vara nödvändiga att uppfylla. Det hör också till saken att i Linköpingsfallet utsågs den person till rektor som ansågs ha den högsta vetenskapliga meriteringen. I Halmstad gick regeringen motsatt väg — där var det alltså inte den som hade den högsta vetenskapliga meriteringen som utsågs. I sammanhanget kan också frågan ställas vilken roll man egentligen vill tillmäta valförsamlingarna. Det tycks ibland vara så att ju mer demokrati, ju fler gånger valförsamlingarna är inblandade, desto större bekymmer för regeringen.
Herr talman! Situationen är den att regeringen i varje enskilt fall får lov att väga samman de kriterier som man skall gå efter. Vid högskolor och universitet som har forskning måste naturligen en vetenskaplig meritering väga tyngre än vid högskolor som inte har så mycket forskning eller kanske ingen forskning alls. : Det är en av förklaringarna till de skilda ställningstagandena, men man får också göra en total bedömning. Vi kan se hur ställningstagandena har varit lokalt, men regeringen kan inte befria sig från att själv ta ställning i frågan. Vid ett tillfälle har vi då gått emot en högskolestyrelse, men i alla andra fall har vi gått styrelsen till mötes.
Herr talman! Jag är fullt införstådd med att det naturligtvis måste finnas en viss handlingsfrihet för regeringen, men det var ändå så pass olikartade resultat man kom till i de enda fall där man dessutom hade haft en valförsamling inblandad. Det gör att det kanske finns anledning att ställa frågan: Vilken roll skall egentligen valförsamlingarna tilldelas? Det har ju faktiskt blivit mindre och mindre möjlighet till inflytande för dem som är verksamma vid våra universitet och högskolor när det gäller att utse rektorer. Är det kanske lika bra att fortsättningsvis koppla bort valförsamlingarna helt och bara låta styrelserna ge sitt förord?
Herr talman! Huruvida man skall använda sig av valförsamling eller ej är något som ankommer på högskolestyrelsen att besluta. Valförsamlingen innebär ju att styrelsen kan få råd från en något större krets än den styrelsen själv utgör. Valförsamlingens ställningstagande är då någonting som styrelsen tar in i sin sammanvägning när den bedömer vem som är lämplig att bli rektor. Naturligtvis ser också regeringen till vad valförsamlingen har sagt, men det är ju högskolestyrelsen som skall lägga fram förslag för regeringen om den rektor styrelsen vill ha.
Herr talman! Det är alltså inte på det viset att regeringen anser det särskilt angeläget att man har valförsamlingar med i bilden, utan det är då helt och hållet den lokala resandens ensak.
Herr talman! Det är rätt tolkat att högskolestyrelsen själv skall avgöra det. Sedan behöver inte regeringen ha någon åsikt mera om valförsamlingen.

Om statsbidraget Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. till barnomsorg och Ett av socialdemokraternas heliga vallöften var att återställa värdet av kommunal hemstatsbidraget till barnomsorgen. Det genomfördes också för 1983. Men i ett hjälp pressmeddelande den 30 augusti i år fick kommunerna veta att statsbidraget till barnomsorg och social hemhjälp skulle avindexeras från 1984, eller öka med sammanlagt 305 miljoner eller 4 76. Detta måste ju innebära en urholkning av statsbidraget, om kostnaderna skulle öka med mer än 4 96. När propositionen så småningom kom fanns inga som helst kostnadsberäkningar eller redogörelser för principen bakom avindexeringen, bara en hänvisning till kommande budgetproposition. Den utjämningsregel som föreslogs i propositionen för 1984 var inte heller helt lätt att uttolka, men jag har nu fått svar på min fråga, nämligen att utjämningsregeln innebär att de föreslagna statsbidragen skall jämföras med de löneoch kostnadsuppräknade statsbidrag som annars skulle ha gällt för 1984, och med hänsyn till det ökade antal barnomsorgsoch hemhjälpstimmar som då kommer att finnas. Detta innebär, herr talman, att kommunerna övergångsvis genom spärregeln kommer att få i stort sett oförändrat statsbidrag för 1984, medan urholkningen tydligen kommer att slå igenom fullt först fr.o.m. 1985. Detta innebär, såvitt jag förstår, att statsbidragen för 1985 kommer att baseras på en ökning med 4 96 för 1984, oavsett om kostnadsökningen under 1984 för barnomsorg och social hemhjälp kanske blir dubbelt så stor eller 8 Jo. Det innebär vidare att uppräkningen för 1985 blir ytterligare 3 96, även om kostnadsökningen för det året kanske blir 6 96. Under dessa förutsättningar skulle det innebära en urholkning redan 1985 på ca 7 70. Det innebär att större delen av den ökning som socialdemokraterna genomdrev efter valet skulle då tas tillbaka redan första året. Också på detta område tvingas alltså regeringen ta skeden i vacker hand och genomföra väsentliga besparingar i strid med de utfästelser som gjordes före valet. Jag hälsar denna tillnyktring med tillfredsställelse. Det skulle dock ha varit ännu bättre om allt hade gjorts rakt och öppet också i propositionen. Att vi sedan har en helt annan uppfattning om hur statsbidragen bör utformas finns det inte anledning att gå in på vid detta tillfälle. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Då skulle jag vara mycket tacksam om jag av socialministern kunde få reda på vad den avindexering som aviserats i pressmeddelandet och som också omnämns i den s.k. minimipropositionen kommer att innebära. Jag tror att det är ganska väsentligt för kommunerna att så snart som möjligt få klart besked om detta. Det är också väsentligt för oss i riksdagen att få veta vilka planer regeringen har.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. ”Sverige är fantastiskt”, står det på turistbroschyrerna. Det finns uppenbarligen en del personer som har alldeles särskild anledning att utropa att Sverige är fantastiskt. Till den kategorin hör den person som får utgöra exemplet på hur vårt sociala välfärdssystem fungerar i visst avseende, vilket min fråga gäller. Sedan jag den 28 oktober väckte frågan har detta fall varit föremål för belysning i massmedia och även resulterat i en JO-anmälan. Av de förfrågningar som vissa tidningar har gjort till försäkringskassan framgår att ärendet är helt korrekt handlagt av tjänstemännen där. Det är klart att Sverige är fantastiskt — för den person som döms till fängelse och utvisning från Sverige på grund av grov brottslighet och sedan kan sitta i åratal i sitt hemland och uppbära ersättning från försäkringskassan i Sverige. Det är svårt att tala om laglydnad och vädja om återhållsamhet av svenska jobbare när deras skattepengar satsas på det här otroliga sättet. Jag kan inte i min vildaste fantasi tro att det någonsin har varit någon beslutsfattares avsikt att vårt sociala skyddsnät skulle användas på detta sätt. Man kan verkligen fråga sig: Överensstämmer detta med lagstiftningens intentioner? Man frågar sig också med stor oro: Hur många gånger per år har vi sådana här otroliga fall? I sitt svar säger socialministern att rätten till tidsbegränsad pension, vilket det uppenbarligen gäller i det här fallet, skall prövas med ett nytt ansökningsförfarande. Mina frågor till socialministern blir: Hur länge dröjer det, innan fallet skall omprövas? På vilket sätt sker prövningen — sker den här eller i det land där en person vistas på grund av att han är utvisad och icke får återvända till vårt land? Tycker socialministern att det här systemet är rätt och riktigt? Om så inte är fallet, avser socialministern att föreslå riksdagen några förändringar på detta område?

Herr talman! Det är tydligen inte bara Sverige som är fantastiskt, utan vi har en fantastisk regering med en helt fantastisk socialminister. Det är klart att allt beror på från vilken utgångspunkt man ser det, men jag tror faktiskt att socialministern får litet svårt — även i de egna djupa leden —- att här tala om rättssamhället. Det är en felaktig vokabulär att tala om rättssamhället när en person som på grund av grov brottslighet har blivit utvisad från vårt land ändå kan uppbära över 3 000 kr. i månaden efter skatt. Socialministern har nu gett mig beskedet att man kan få denna ersättning i högst två år. Jag fick dock inte svar på frågan hur omprövningen sedan sker, om ersättning kan utgå ytterligare två år om man får ett läkarintyg i det land där man befinner sig. Jag tycker inte att jämförelsen med den svenska pensionären är riktig. Det är faktiskt en avsevärd skillnad mellan en svensk pensionär som blir dömd för exempelvis varuhussnatteri och en person som på grund av koppleri och annan brottslighet som bedöms som grov får avtjäna ett längre fängelsestraff. Så som socialministern här gör jämförelsen är det en förolämpning mot den svenska pensionären. Jag skulle vilja fråga: Vad säger egentligen de människor med socialdemokratisk förankring — socialministerns väljare — som i dag är arbetslösa eller har beredskapsarbete? Vad tror socialministern att de tycker om det faktum att en person som har blivit dömd för ett brott som är så grovt att vederbörande blir utvisad från vårt land ändå kan uppbära över 3 000 kr. efter skatt i månaden? Man skall nog vara litet försiktig med att åberopa rättssäkerhet osv. Jag tycker att detta ärende är av så allvarlig karaktär att det hade varit hedrande för socialministern om han hade sagt att regeringen var beredd att titta på det.

Herr talman! Lagen skall gälla, säger socialministern. Det är bara fråga om vilken lagstiftning man skall ha. Jag har inte sagt att pensionären skulle behandlas annorlunda. Däremot sade jag att det i den jämförelse som socialministern i detta sammanhang gjorde var en viss skillnad när det gällde brotten och brottens art. Det var att ta i när socialministern började tala om moderata samlingspartiets invandrarfientlighet osv. Jag har inte talat om detta ett enda dugg. Det var socialministerns helt fria tolkning. Min fråga har inte ett dugg med invandrarfientlighet att göra. Vi har ett system som ger de möjligheter som jag har åberopat. Jag och många hundratusentals svenskar med mig, även partivänner till socialministern, tycker inte att detta system är riktigt. Det är därför som jag diskuterar det med socialministern. Det har inte ett dugg med moderata samlingspartiets totala syn på invandrarfrågorna att göra, men detta är socialministerns vanliga sätt att debattera på.

Herr talman! Jag tycker faktiskt att socialministern först skall bestämma sig. Han skall deklarera här till kammarens protokoll, om han tycker att det är riktigt att den som är dömd i Sverige för grova brott och är utvisad från landet skall ha fortsatt rätt att få pengar varje månad i den storleksordning som många svenskar inte kan få i dag. Det är det som vi skall ha besked om. Det är socialministern som skall bestämma sig.

Herr talman! En sak är klar efter denna debatt, nämligen att om man kan försvara ett system som det jag har åberopat är det svårt att tala om ekonomisk kris i Sverige.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd för att alla som arbetar i svenska kyrkan skall samarbeta så som riksdagen har uttalat. Frågan är ställd mot bakgrund av att motståndet mot kvinnliga präster fortlever inom kyrkan. Regeringens proposition 1981/82:93 syftade till att undanröja den s.k. samvetsklausulen och var ett led i strävandena för jämställdhet mellan män och kvinnor som präster i svenska kyrkan. Vid riksdagens behandling av propositionen uttalade konstitutionsutskottet bl.a. att även de som har en annan uppfattning i ämbetsfrågan än den svenska kyrkans officiella har hemortsrätt i svenska kyrkan. Enligt utskottet innebär denna hemortsrätt —- såsom bl.a. biskopsmötet har framhållit — endast att kyrkan kan som präster anta även dem som har en annan syn i ämbetsfrågan, men inte att kyrkan godtar den åskådning som motståndet mot kvinnliga präster bygger på. Jag vill erinra om att kyrkomötet år 1979 uttalade sig för att vissa regler för samarbetet inom svenska kyrkan, som hade utarbetats av en särskild av biskopsmötet tillsatt kommitté, t. v. borde vara vägledande för behandlingen av uppkommande problem på området. 1982 års kyrkomöte uttalade att den strävan efter enighet som samarbetsreglerna är uttryck för måste prägla den fortsatta bearbetningen av problemet. Såvitt jag har mig bekant försöker man inom kyrkan tillämpa dessa regler, och man har tillsatt samrådsgrupper i stiften för att lösa uppkommande konflikter. Jag vill dock understryka vikten av att man inte bara bereder anställning åt kvinnliga präster i stiften utan också aktivt verkar för att deras arbetsvillkor blir jämställda med männens. De former som motståndet mot dem på sina håll har tagit medför därtill att församlingarna blir lidande genom de konsekvenser splittringen får på församlingsarbetet. Enligt riksdagens uttalande är det kyrkans organ som måste finna lösningar på problemen.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 Det bör emellertid enligt min mening alltjämt i första hand ankomma på svenska kyrkans egna organ att arbeta vidare för ett bättre samarbete mellan sina tjänstinnehavare.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Holmberg för att han har svarat mig så obyråkratiskt snabbt. Låt mig anknyta till en liten tidningsdebatt vi har fört nyligen i Svenska Dagbladet. Det framgår där att vi tydligen är ense om att det kan finnas lagstiftning som människor — även vi båda — ogillar. Vi ogillar inte alltid samma lagstiftning, men den lag vi ogillar vill vi upphäva eller ändra. Men oavsett om vi ogillar en lag eller inte, följer vi den så länge den gäller. Det tror jag också vi är ense om att vi bör göra. Nu är svenska kyrkan en statskyrka, och därmed gäller vissa av riksdag och kyrkomöte stiftade lagar. Så länge nuvarande relationer mellan kyrkan och staten råder — relationer som vi i folkpartiet i och för sig vill förändra — måste de som tjänstgör i kyrkan respektera kyrkolagen. Innan samvetsklausulen upphävdes fanns det röster som i debatten krävde att alla motståndare till kvinnliga präster, alltså också de som hade prästvigts så länge samvetsklausulen gällde, skulle tvingas följa de nya reglerna. De vann inte gehör, och det hade varit orimligt med något som liknat retroaktiv lagstiftning i en trosfråga. Statsrådet återger vad konstitutionsutskottet har sagt. Det tänker också jag göra. Konstitutionsutskottet, en så gott som enig riksdag och kyrkomötet sade också, statsrådet, klart ifrån: I fortsättningen måste alla som prästvigs var och en vara beredd att fullgöra de arbetsuppgifter som åligger honom eller henne i anställningen, dvs. i alla tjänstefunktioner samarbeta med andra präster i kyrkan oavsett kön. I biskopens lämplighetsprövning måste följaktligen ingå en bedömning av om den blivande prästen är beredd till en sådan samverkan. Därmed trodde många av oss att problemet med motståndarna till de kvinnliga prästerna skulle gå mot sin lösning. Vi misstog oss. Alla biskopar utom två tycks fortsätta att viga motståndare till kvinnliga präster. Ärkebiskopen bjuder kungen och civilministern till sin installation för att, som han säger, markera att kyrkan respekterar den ordning och det styrelseskick som svenska folket i fria val bestämt sig för. Samtidigt medger han att kyrkan måste ha en yttre ordning som gäller för alla — eller ”näst intill” alla. Svenska kyrkans medlemmar, församlingsborna, har så gott som undantagslöst accepterat och med glädje tagit emot kvinnliga präster. Motståndet lever bland prästerna. Konflikten går ut över kyrkfolket. Jag måste fråga: Tycker Bo Holmberg att detta är bra? Är Bo Holmberg beredd att fråga biskop som civilministern i fortsättningen tänker utnämna om han vill ta hänsyn till prästkandidaternas inställning till kvinnliga präster? Jag vill väldigt gärna ha ett svar på den frågan.

Herr talman! Låt mig först säga till Karin Ahrland att jag inte kan dela den uppfattningen att det enbart är två biskopar som följer det uttalande som riksdagen har gjort i denna fråga. Problemet är betydligt snävare i sin volym. Det tror jag att också Karin Ahrland är medveten om.

Jag har också vid olika tillfällen understrukit det jag sade i svaret här, nämligen att det inte räcker med att man formellt bekänner sig till jämställdhetsprincipen, utan att man aktivt måste verka för att kvinnor och män kan arbeta på lika villkor i kyrkan. j Jag hoppas att dessa tydliga markeringar från regeringens företrädare och från riksdagen skall leda till de resultat som jag utgår från att både Karin Ahrland och jag önskar.
Herr talman! Någon regering som har utnämnt en biskop som är motståndare till kvinnliga präster har inte funnits på mycket länge. Men det är inte det som är problemet, vilket jag försöker säga. Om inte biskopen i en fråga där han — jag måste tyvärr säga han, eftersom det inte finns någon hon att tala om ännu, men det kanske vi kan få — faktiskt ensam har beslutanderätten tar reda på vilken inställning prästkandidaten har kommer detta motstånd att vara. Så länge man ändå i församlingsarbetet tar in en person som är aktiv motståndare mot kvinnliga präster kommer församlingarna att bli lidande av denna splittring inom kyrkan.
Herr talman! Den här preciseringen av Karin Ahrlands definition är en tolkning som fler än två biskopar har, det vill jag klart påstå. Sedan är det frågan om vad vi är beredda att göra om det visar sig att tillämpningen av reglerna ute på fältet får sådana konsekvenser att kyrkan icke längre har fullgjort sina skyldigheter och inte har fullföljt de intentioner man har varit överens om. Då får vi återkomma och ta den diskussionen. Jag menar att det i första hand är kyrkans egen uppgift att uttolka och följa de riktlinjer som har uttalats av riksdagen. Det är f. ö. också kyrkans egen och officiella inställning.
Herr talman! Det är varje enskilt trossamfunds egen uppgift att sköta sina inre angelägenheter. Om relationerna hade varit några andra skulle jag aldrig har drömt om att kritisera kyrkan för någonting som detta. Men kyrkan är nu på egen begäran en statlig kyrka, och då anser jag att vi måste ha en diskussion i riksdagen om det. Även om det skulle vara som kyrkoministern säger, att fler än två biskopar —- vi behöver inte namnge dem här, men det är bara två som jag har hört klart uttala detta — har den inställning som jag eftersträvar, vilket vore bra, finns det i alla fall med säkerhet ett antal som inte har den. Det framgår om inte annat också av det svar som ärkebiskopen har givit i kyrkans tidning. Det återstår då att säga att jag hoppas att alla skall få den inställningen. Jag hoppas trots allt att kyrkoministern kommer att tänka på denna debatt nästa gång det är dags.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har i en interpellation ställt följande frågor: 1. Hur ser den svenska regeringen på den aktuella utvecklingen i Chile? 2. Hur tänker sig regeringen Sveriges medverkan till kampen för demokratins återerövring i Chile? 3. Hur kan regeringen medverka till uppfyllandet av landsförvista chilenares krav att fritt kunna återvända till sitt hemland och där kunna leva i säkerhet? 4. Hurställer sig regeringen till Sveriges deltagande i olika typer av bojkottaktioner till stöd för den chilenska frihetskampen? Hans Göran Franck har i en interpellation frågat följande: 1. Hur bedömer utrikesministern den senaste utvecklingen i Chile och möjligheterna att återupprätta demokratin med fredliga medel? 2. Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att förstärka stödet till de demokratiska krafterna och diktaturens offer? 3. Finns det någon beredskap för att ge Chile ett verksamt bistånd i den händelse att landet får en demokratisk regering? Slutligen har Margaretha af Ugglas i en interpellation frågat på vilket sätt den svenska regeringen kan bidra till att stödja den demokratiska utvecklingen i Chile. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Regeringen följer med största uppmärksamhet utvecklingen i Chile. För första gången sedan 1973 skönjer vi nu möjligheten till en öppning för demokratin i Chile. Det folkliga missnöjet med regimen har knappast varit bredare, protesterna har inte varit mer omfattande och regimens politiska och ekonomiska misslyckande har inte varit mer uppenbara än nu. Utgången i Chile är dock långt ifrån klar. Hindren på vägen bort från diktaturen är många, och det finns anledning att varna för en alltför stark optimism. Situationen i Chile är svårbedömd. Det är en ytterst komplicerad bild som nu växer fram. Genom vår ambassad och på andra sätt får regeringen kontinuerlig information om läget. För att gentemot oppositionen i Chile markera Sveriges intresse för utvecklingen och vårt moraliska stöd till de demokratiska krafterna skickade jag nyligen en nära medarbetare till Chile. De samtal han hade möjlighet att föra med representanter för olika åsiktsriktningar gav upphov till många intressanta synpunkter och en bild av den demokratiska kampens förutsättningar. Det är regeringens uppfattning att en av de viktigaste insatserna Sverige kan göra för en fortsatt demokratisk utveckling i Chile är att hålla en dialog öppen med de demokratiska krafterna och väcka en internationell opinion för deras kamp. Vi har i internationella sammanhang kraftigt och utan omsvep fördömt de brott mot de mänskliga rättigheterna som diktaturregimen begått. Vi har markerat den svenska solidariteten och stödet till dem som kämpar för demokrati i Chile. Jag tog själv upp Chilefrågan inför FN:s generalförsamling i höst, och statsministern gjorde det inför Europarådet i september. Vi har vid flera tillfällen genom skarpa regeringsuttalanden markerat vår avsky för polismaktens brutalitet mot den senaste tidens folkliga protester. Spaniens regeringschef har tagit initiativ till att undersöka möjligheterna till en samlad europeisk manifestation till stöd för en demokratisk utveckling i Chile. Detta skulle främst inrikta sig på de chilenska politiska partierna verksamma inom den s.k. Demokratiska alliansen. Svenska regeringen stöder varmt denna tanke. Vi har informerat de övriga nordiska regeringarna om vår positiva inställning till en samlad västeuropeisk aktion. Jag vill i detta sammanhang understryka vikten av att man från de svenska politiska partiernas sida verkar för att deras europeiska broderpartier, särskilt de som befinner sig i regeringsställning, aktivt ansluter sig till kampen för demokrati i Chile och solidariserar sig med det initiativ som den spanske regeringschefen har tagit. Sverige lämnar inom ramen för det humanitära biståndet till Latinamerika bidrag till stöd för mänskliga rättigheter och förtryckets offer i Chile. Insatserna inleddes kort efter militärkuppen i Chile och uppgår nu till närmare 10 milj.kr. per år. Biståndet lämnas genom svenska och internationella organisationer till enskilda organisationer i Chile, främst kyrkliga organisationer. Bidragen används till stor del för rättshjälp och annat humanitärt stöd till politiskt förföljda. Utöver sådana insatser lämnades stöd till grupper som arbetar för en demokratisk samhällsutveckling i Chile. Ökade bidrag för insatser i Chile kan lämnas inom ramen för humanitärt bistånd i Latinamerika. I händelse landet får en demokratisk regering kan medel ställas till förfogande för att stärka den demokratiska samhällsutvecklingen. Svenskt stöd har nyligen börjat utgå till enskilda organisationer för program som syftar till att underlätta för chilenare i exil att återvända till Chile om de så önskar. Ett antal av de chilenska flyktingarna i Sverige har omfattats av de amnestiåtgärder som genomförts av regimen i Chile och har därigenom givits möjlighet att återvända till sitt hemland. Sverige har en förhoppning att regimens beslut om landsförvisning skall upphävas. Inom regeringskansliet har en arbetsgrupp tillsatts med uppdrag att i nära kontakt med latinamerikanarnas organisationer i Sverige kartlägga de möjligheter till återvändande som föreligger. Med hänsyn till situationen i Chile får dessa möjligheter anses vara mycket begränsade, särskilt mot bakgrund av vad som är känt om regimens bristande respekt för de mänskliga rättigheterna. Beträffande frågan om stöd till bojkottaktioner till stöd för den chilenska frihetskampen kan sägas att Sverige av princip inte deltar i bojkottaktioner som inte beslutats av FN:s säkerhetsråd. Därför är en enskild svensk aktion utesluten. Vi anser också att en sådan vore verkningslös.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min interpellation om den politiska utvecklingen i Chile och de åtgärder Sverige kan vidta för att understödja kampen för demokratins återerövring i detta land. Jag finner svaret i huvudsak positivt. Positivt är det också att Sveriges förpliktelser när det gäller utvecklingen i Chile togs uppi regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande liksom i utrikesministerns och statsministerns tal inför FN:s generalförsamling resp. Europarådet. De gångna tio åren efter general Pinochets blodiga militärkupp har varit år av fruktansvärda lidanden för Chiles folk. Tusentals av dess bästa döttrar och söner mördades i samband med kuppen. Tiotusentals har sedan kastats i fängelse och koncentrationsläger. Många har torterats. En miljon chilenare har på politiska eller ekonomiska grunder tvingats lämna sitt fosterland och gå i landsflykt. Motståndet mot militärjuntan har hela tiden funnits där, men det har det senaste året gått över i en ny och mera aktiv fas. Det finns en växande öppen opposition mot juntans förtryck som kommit till uttryck bl.a. i de nationella protestdagarna varje månad från den 11 maj och framåt. Det chilenska folket går nu ut på gatorna i massiva demonstrationer mot juntan. General Pinochet blir alltmera isolerad. Många som stött eller accepterat hans regim börjar att ro bort. Pinochet har sökt bemästra läget med vissa eftergifter, men samtidigt har också förföljelserna och terrorn förstärkts. Antalet arresteringar har ökat dramatiskt och redovisades i början av september till mer än 20 000 dittills under 1983. Antalet rapporterade fall av tortyr, vanligen utförda av hemliga polisen , har ökat starkt under 1982 och 1983. Dessa ökade utslag av terror finns belagda i material både från Amnesty International och från Den internationella kommissionen för undersökning av den chilenska militärjuntans brott. Samtidigt som oppositionen mot general Pinochets regim är starkare och framträder mera öppen än någonsin tidigare, och samtidigt som den aktiva motståndsrörelsen visar att det nu finns hopp om en demokratisk förändring i Chile, så ökar risken för nya omfattande våldsaktioner från militärjuntan. Vad som redan hänt i samband med protestdagarna visar hur desperat general Pinochet och hans anhang söker bevara sin makt. Militär och polis skjuter mot demonstranter och även rakt in i husen. Många människor har redan fallit offer för dessa våldsdåd. Pinochets regim står också inför en ekonomisk katastrof. Chile skulle ju bli mönsterlandet där den ökände nationalekonomen Milton Friedman — belönad med svenskt Nobelpris — skulle bevisa riktigheten av sina teorier. Tillämpningen av dessa har varit förödande för den chilenska ekonomin, men framför allt för det chilenska folket. Arbetslösheten beräknas nu till över 3076 — var tredje chilenare går utan arbete. 1982 låg industriproduktionen 24 96 under föregående års nivå och var bara 88 96 av produktionen 1968. Nationalprodukten har minskat med 14 96 under 1982, och en fortsatt minskning väntas i år. Utlandsskulden är mycket stor. Levnadsstandarden för folket har pressats ned dramatiskt under de tio åren av militärregim. När det chilenska folket nu går ut i öppen strid mot juntan kämpar det både för bröd och för frihet. I denna kamp utvecklas i dag en väldig kraft. Kvinnorna och barnen är de befolkningsgrupper som fått lida värst under juntaregimen. De chilenska kvinnorna står nu i främsta ledet i kampen för att göra slut på hungerns och terrorns diktatur. Chiles folk står inför dagar fyllda av hopp, men också av svårigheter och våld från den bankrutta militärjuntan. Kölden är alltid värst strax före gryningen. I dag mer än någonsin behöver det chilenska folket vår solidaritet! Vad kan vi då göra? Utrikesministern nämnde några viktiga åtgärder i sitt svar. Sverige måste fortsätta att kraftfullt och utan omsvep fördöma de brott mot de mänskliga rättigheterna som diktaturregimen begår. En dialog måste hållas öppen med de demokratiska krafterna i Chile, och vi måste söka väcka en internationell opinion för deras kamp. Utrikesministern nämner också positivt möjligheten av en samlad västeuropeisk aktion till förmån för Chile. Jag vill i det sammanhanget påpeka att en sådan aktion inte bör begränsas till de chilenska partier som är verksamma inom den s.k. Demokratiska alliansen, utan självfallet också gälla de partier som samverkar i Folkets demokratiska rörelse. Splittringsaktioner blir inget verkligt stöd till Chiles kämpande folk, utan kan komma att i realiteten bli ett stöd till dess fiender. Det humanitära bistånd som nu utgår till stöd för mänskliga rättigheter och förtryckets offer i Chile bör ökas, inte minst mot bakgrund av den skärpta terrorn. Kan vi under den närmaste tiden vänta förslag om detta från regeringens sida? Det är också viktigt att i praktiken understödja kravet att alla chilenska landsförvisade och flyktingar villkorslöst skall tillåtas att återvända till sitt land och delta i det offentliga livet. Inom ramen för Förenta nationerna borde det vara möjligt att vidta effektiva åtgärder till skydd för hemvändande chilenare. Vilka initiativ avser regeringen att ta på denna punkt? En annan utomordentligt viktig fråga är att skapa opinion för att all förmedling av vapen och militär teknologi eller annan hjälp till militärregimen måste avbrytas. Solidaritet kan inte få vara en fråga bara om ord, utan måste också uttryckas i handling. I en situation där kampen går öppet om militärjuntans vara eller icke vara kan jag inte förstå annat än att det måste vara vår skyldighet att avstå från varje verksamhet som innebär ett stöd till juntan. Det gäller bl.a. svenska dotterföretags verksamhet i Chile, det gäller också den svenska utrikeshandeln med Chile. Denna handel har under de senaste åren ökat starkt. Särskilt gäller detta den svenska importen från Chile som ökade från 252 milj.kr. år 1978 till 549 milj.kr. förra året. I år har tendensen förändrats — importen har minskat kraftigt. Det synes alltså i år bli en reduktion av handeln mellan Sverige och Chile. Det finns emellertid också andra tendenser. I pressen har nyligen meddelats att det statliga företaget Svenska Varv deltar i ett internationellt konsortium som söker få kontraktet att bygga en stor konstgödselfabrik i Chile. Jag anser ett sådant förfarande gå stick i stäv med den uppfattning om nödvändigheten av solidaritet med den demokratiska kampen i Chile som regeringen deklarerat. Är utrikesministern av samma uppfattning?
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är av stort värde att regeringen med skärpa uttrycker sin avsky över Pinochet-diktaturens brutalitet mot den senaste tidens folkliga protester och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Chile. Det är också viktigt att regeringen aktivt vill stödja de demokratiska krafterna i deras kamp för att återerövra demokratin i landet. Jag konstaterar också att regeringen gör väsentliga insatser för diktaturens offer och har en viss beredskap för att ge katastrofbistånd i händelse landet får en demokratisk regering. Oppositionen och motståndet mot Pinochet-diktaturen har efter militärkuppen för drygt tio år sedan aldrig varit så starkt som under det senaste året. Men som C.-H. Hermansson redan framhållit har förföljelsen och förtrycket tilltagit under det senaste året i jämförelse med utvecklingen under de närmast föregående åren. Antalet arresteringar och polisingripanden har dramatiskt ökat under just det här året och uppgår till mer än 20 000. Dessa arresteringar har framför allt ägt rum i samband med allmänna möten och demonstrationer, särskilt vid de s.k. nationella protestdagarna. Under dessa händelser har ett stort antal dödsoffer förekommit på grund av polismaktens brutalitet. Det har också förekommit fler fall av tortyr än på länge. Amnesty International har gjort en undersökning i Chile och lämnat en rapport för 1983. Där konstateras att det finns klara bevis för att tortyr systematiskt används mot fångar och arresterade. Särskilt allvarliga är Amnestys uppgifter om att läkare och annan medicinsk personal medverkat och även deltagit i utövandet av tortyr i ett antal fall. Diktaturens offer är i behov av ökade humanitära insatser. FN:s särskilda fond för detta ändamål skulle kunna förstärka sina resurser och göra mer verksamma insatser. Det är också viktigt att FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna och dess specielle rapportör fortsätter sin verksamhet. Jag utgår från att Sverige, trots de invändningar som förekommer från en mindre grupp av medlemsländer, är pådrivande då det gäller dessa FN-aktiviteter. FN:s generalförsamling och andra FN-organ har under hela juntaperioden antagit ett stort antal resolutioner om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna med krav på återupprättande av demokratin i Chile. Regimen i Chile har negligerat dem och slagit dövörat till. Detta får inte leda till den uppfattningen att FN:s insatser är gagnlösa. De kan få än större betydelse i den utveckling som Chile nu går till mötes med av allt att döma stegrade demokratiska aktioner. Sex chilenare hotas inom den närmaste tiden av möjligheten att ställas inför krigsdomstol, där dödsstraff kan ifrågakomma. Det gäller Jorge Palma Donoso, Carlos Alberto Araneda Miranda, Hugo Jorge Marchant Moya, Susana Alejandra Capriles Rojas, Marta Silvia Soto Gonzalez och Rosa Juana Farias Goaz. För att kunna rädda deras liv skulle det vara av stort värde att regeringen vädjade om att rättegången mot dem inställs och, om den kommer till stånd, kräver att inga dödsstraff utdöms. Det är välkommet att Spaniens regeringschef Felipe Gonzalez tagit initiativ till att söka få till stånd en samlad europeisk manifestation till stöd för en demokratisk utveckling i Chile och att detta främst skulle inrikta sig på de politiska partierna som är verksamma inom den s.k. Demokratiska alliansen. Jag vill dock erinra om att det i dagens situation finns betydelsefulla andra oppositionella krafter som vill en demokratisk förändring. Det rör sig om det socialistiska blocket, som bl.a. består av den kristna vänstern, socialistiska grupperingar och MAPU, samt den demokratiska folkrörelsen MDP under ledning av förre utrikesministern och socialisten Clodomiro Almeyda. I min interpellation har jag framhålllit att det är nödvändigt att militärregimen i Chile isoleras internationellt på det sättet att alla vapenleveranser liksom annat bistånd till landet upphör. Det vore av intresse att höra utrikesministerns syn på denna fråga. Bojkottaktioner är något som den internationella fackföreningsrörelsen och solidaritetsrörelsen har att ta ansvar för.

Herr talman! Eftersom det är första gången som jag står i den här talarstolen i det nya riksdagshuset vill jag nu först uttrycka min glädje över att som ledamot av riksdagen få vara i detta nya, fina hus. Herr talman! I likhet med övriga interpellanter vill jag tacka utrikesministern för ett utförligt och värdefullt interpellationssvar. Att den demokratiska oppositionen i Chile finner stöd från demokratiska partier i andra länder vara utomordentligt värdefullt fick vi bevis på nyligen, då en representant för det kristdemokratiska partiet i Chile, Andrés Zaldivar, gästade Sverige på inbjudan av KDS. Han gjorde framträdanden såväl vid liberala internationalens möte som vid en stor konferens för moderata föreningsordförande i Sydsverige. Andrés Zaldivar leder vad som sannolikt är Chiles största demokratiska oppositionsgruppering. Kristdemokraterna har också en stark ställning i Chiles fackliga organisationer. Det är intressant att notera att oppositionen mot militärdiktaturen i Chile har hämtat inspiration och idéer från utvecklingen i Polen 1980-1981. Solidaritets kamp för frihet och självbestämmande har blivit en inspirationskälla också i Chile. Från sina resp. utgångspunkter bör olika länder och olika politiska grupperingar i dag söka ge Chiles demokrater allt det stöd och all den uppmuntran som är möjligt. En snar och stabil övergång till demokrati i Chile vore av stor betydelse även för utvecklingen i det övriga Latinamerika. Det är viktigt att den dialog som under det senaste året kommit i gång mellan regimen i Chile och den demokratiska oppositionen inte helt avstannar. En tidpunkt för allmänna val bör fastställas. Jag delar utrikesministerns uppfattning att en av de viktigaste insatser som Sverige kan göra för en fortsatt demokratisk utveckling i Chile är att hålla en dialog öppen med de demokratiska krafterna samt att verka i den internationella opinionsbildningen. Jag är glad över att så sker från den svenska regeringens sida. Från moderata samlingspartiets sida — jag vill göra den deklarationen här i kammaren — kommer vi att på allt sätt fortsätta våra kontakter med de demokratiska krafterna i Chile, bl.a. med kristdemokraterna. Jag tackar än en gång.

Herr talman! Det kan ses som en tanke att det är just i dag som vi behandlar det chilenska folkets kamp, eftersom det i dag är den 11 november. Den 11 i varje månad har sin alldeles speciella betydelse eftersom det var den 11 september 1973 som den blodiga kuppen genomfördes i Chile. De flesta nationella protesterna genomförs också just den 11 i varje månad. Jag tillhörde en delegation från Arbetarrörelsens internationella centrum, som besökte Chile i september i år. Det är ett Chile i upplösning, där general Pinochet och hans militärer med ökat våld och förtryck försöker att klamra sig fast vid makten. Under de tio år som har gått sedan kuppen 1973 har det chilenska samhället successivt brutits sönder. Strax efter kuppen sökte militären att systematiskt förstöra samtliga sociala och politiska organisationer i landet. Ledare för partier, fackliga organisationer och folkrörelser på vilken nivå det vara månde fängslades, torterades, försvann spårlöst och utvisades. Nu har även ekonomin helt demolerats. Chile försökte följa Milton Friedmans Chicagoskolas ekonomiska teorier som om de vore recept. Ett par år var tillväxten stor och inflationen liten — men priset var en nästan total nedskärning av den sociala sektorn och nästan ohejdad upplåning utomlands. Det har nu lett till att Chile har en utlandsskuld som är så gott som omöjlig att återbetala och en arbetslöshet på över 30 26, som Carl-Henrik Hermansson sade. Men i fattigområdena når arbetslösheten ända upp till 80 Jo. Mängder av företag och banker har gått i konkurs. Nu har det chilenska folkets tålamod tagit slut. Genom ett mödosamt arbete bygger man upp ett motstånd. Man organiserar sig och genomför omfattande folkliga protester — protester som Pinochet desperat möter med tiotusentals militärer. Under augustiprotesten t.ex. skickade Pinochet ut 18 000 militärer på gatorna. Berättelserna är åtskilliga om polisernas systematiska förstörelsetåg genom slummen. Vi har hört många berätta om hur ungdomarna tvingats klä av sig och sätta sig på de brinnande barrikaderna. Man har berättat att fler av poliserna och militärerna var kraftigt berusade, om hur de under sitt skövlingståg plötsligt drog av sig sina byxor och drog fram som vilda blottare och urinerade utanför människornas bostäder; allt i syfte att provocera. Det var med hat, inte med rädsla, som människor berättade för oss om protesterna — protester som kostar människoliv, men som trots detta fortsätter. Frågar man vad protesterna djupast gäller säger människorna: arbete och fred. I Chile skönjer man trots allt en liten strimma av ljusning. Genom att folket nu orkar organisera sig och bygga upp sig för en kommande demokrati, är detta början till slutet för Pinochets diktaturregim, även om jag delar utrikesministerns farhågor att det kommer att ta tid och att vägen kan bli svår att gå. Men nu är det viktigare än någonsin att de demokratiska krafterna i Chile får vårt fulla och påtagliga stöd. Vägen mot demokrati får inte bli mer smärtsam än nödvändigt. Nästan samtliga politiska partier har slutit sig samman i det man kallar Demokratiska alliansen. Partierna är givetvis illegala, men har de facto erkänts som samtalspartner av regeringen, inom ramen för Alliansen. Den dialog som inleddes mellan inrikesminister Jarpa och Alliansen i slutet av augusti avbröts i och med protestdagarna omkring tioårsdagen av kuppen. Men den politiska dialogen mellan partierna fortsätter. Vad man kräver är en vallag, att de politiska partierna skall legaliseras och att val skall utlysas för att man skall välja ett parlament efter en övergångsregering, ledd av någon av alla respekterad person — ett ganska självklart krav, tycker vi. Folkrörelserna i Chile bygger nu mödosamt upp sina basorganisationer. Det är ett hårt arbete, eftersom organisationsrätten är nästan helt obefintlig. Arbetarrörelsen i Sverige har under hela tioårsperioden aktivt stött arbetar rörelsen i Chile, såväl inne i landet som i exil. För oss är det självklart att fortsätta och intensifiera detta stöd. Men nu måste också Sverige som helhet ta initiativ och hjälpa de demokratiska krafterna i Chile — och då menar jag samtliga demokratiska krafter. Vi kan göra det genom att ha en beredskap den dag det chilenska folket blir av med sina förtryckare. SIDA borde redan nu förbereda biståndsprojekt, som snabbt kan sättas i verket när Pinochet fallit. Det är tillfredsställande att utrikesministern redan nu lovar att medel kommer att stå till förfogande för detta. Men låt oss också se till att SIDA har strategin klar. Enligt min mening talar allt för att man i nuvarande politiska läge kanske måste förstärka den svenska ambassaden i Santiago de Chile. Men vårt stöd kan också innebära att den svenska regeringen söker samarbete med andra regeringar och öppet visar hur man kommer att hjälpa en kommande demokrati i Chile. Det kan t.ex. vara gemensamma uttalanden om den ekonomiska hjälp man är beredd att ge landet i framtiden. Det är glädjande att den svenska regeringen har tagit initiativ i FN:s generalförsamling och i Europarådet. Jag känner också fullt förtroende för det arbete som den spanska regeringschefen lägger ned till stöd för den demokratiska utvecklingen i Chile. Det ger mod och prestige åt de folkliga ledarna i Chile, som just nu arbetar intensivt för att ha ett handlingskraftigt alternativ till den förödelse som drabbat landet ekonomiskt och politiskt. Det stärker kampen — och orken att fortsätta det svåra arbetet. De krav som min delegation förde fram vid vår hemkomst från Chile har hörsammats av den svenska regeringen. Smärtgränsen är snart nådd i Chile, och folkets tålamod håller på att ta slut. Nu gäller det också för alla politiska partier och folkrörelser i Sverige att på ett rakt och rättframt sätt visa, att vi stöder det chilenska folkets kamp för demokrati och rättvisa.

Herr talman! Vi minns alla mycket väl vad som hände i Chile för drygt tio år sedan. Det var en lovvärd politisk process som avbröts i blod. Detta skedde i ett land som hade en tradition av civilt styre och där militären tidigare — till skillnad mot i de flesta latinamerikanska länder — varit tämligen inaktiv. Men när militärkuppen väl kom infördes en av de kanske värsta terrorregimer som Latinamerika skådat. Det förtryck, de våldsmetoder som Pinochetregeringen tog till överträffade i många fall tidigare rekord när det gällde grymhet. Dessutom har man under hela den här tioårsperioden fört en politik som varit förödande för landet. Det har beskrivits av flera tidigare talare vilken effekt den extrema monetarism som Chilejuntan ägnat sig åt har fått på landet, vilken misär den har skapat bland de fattiga grupperna i landet utan att man för den skull nått några av de ekonomiska mål som man officiellt hade satt upp. Tvärtom har resultatet blivit en krympande produktion och allt större ekonomiska svårigheter, också externt, för landet. Man har i Chile kunnat göra samma erfarenhet som man gjort i bl.a. Brasilien och Argentina, nämligen att militären är inkompetent att leda ett land och att det inte går att leda ett land ur ekonomiska kriser med hjälp av våld och terror. Det gör att oppositionen i Chile — trots det hårda och i viss utsträckning hårdnande förtrycket — har blivit alltmera aktiv. Det lägger ett stort ansvar på alla demokratiska stater i omvärlden — jag vill här instämma i vad flera talare tidigare har sagt. Det är möjligt att ekonomiska påtryckningar inte är det allra viktigaste, eftersom Chiles ekonomi är i så djup misär som man kan begära. Politiska påtryckningar är desto viktigare. Vi måste se till att vi skapar ett massivt politiskt tryck från den demokratiska världen till stöd för de demokratiska krafterna i Chile. Förslaget om en samlad europeisk aktion tycker jag är bra och lovvärt; det är värt allt stöd. Det är också viktigt med ett kraftfullt agerande i FN; det är viktigt att FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna är pådrivande i den här frågan. Jag ser det som naturligt att Sverige gör allt vad som står i vår makt. USA:s hållning är naturligtvis avgörande för vad som händer i Chile. Den roll som USA spelade bakom kulisserna som förberedelse för Chilejuntans maktövertagande är oroväckande, och det är viktigt att man nu får USA att i stället stödja en demokratiseringsprocess. Därför bör vi också på de sätt som står oss till buds försöka påverka USA:s hållning där. Herr talman! Kampen för demokrati är naturligtvis chilenarnas egen. Men vi måste lämna det blygsamma stöd som vi kan ge. Vi kan göra det genom att försöka mobilisera en politisk opinion och ett politiskt tryck mot Chilejuntan. Vi kan göra det genom att stödja de människor som är utsatta för politiskt förtryck — som tvingas lämna landet eller som finns kvar där — genom att på olika sätt lämna humanitärt bistånd. Vi kan göra det genom att stödja de politiska krafter i Chile som arbetar för ett demokratiskt övertagande där. Alla de här metoderna måste vi använda, både som stat och som politiska partier.

Herr talman! Denna interpellationsdebatt har format sig till en manifestation. Förutom att regeringen avgivit en deklaration har här i kammaren givits besked från fyra av riksdagens partier om deras inställning. Jag är övertygad om att det femte, om någon därifrån varit närvarande, skulle ha kunnat instämma i vad som här har framförts. Här har anförts kompletterande synpunkter i förhållande till mitt interpellationssvar — det har inte varit invändningar utan snarare nyanser. Av det skälet kommer jag här bara att beröra några saker, som jag finner självklara. För det första: Det vi skall stödja i Chile är samtliga de politiska meningsriktningar som vill verka i ett demokratiskt land när det på nytt kan skapas. För det andra: Vi anser självfallet landsförvisning vara en brutal och grym sanktionsform. Vi håller fast vid den principen att en medborgare visserligen skall ha rätt att fritt lämna sitt land men också rätt att återvända till det. Därför kommer vi att vidta åtgärder för att de chilenare som vill återvända när detta blir möjligt skall kunna göra det, dock självfallet utan varje tvång. I fråga om olika sanktioner vill jag ytterligare framhålla att vi självfallet vänder oss mot användning särskilt av dödsstraffet men även alla andra former av straff mot dem som har andra politiska uppfattningar. Vad jag här har talat om är den manifestation som har skett i riksdagen och som nu skrivs in i kammarens protokoll. Men jag vill också säga att vi företräder en stark folkopinion, som tydligt kom till uttryck när tio år hade förflutit sedan demokratin störtades. Vi hoppas alla att den snart skall återställas. Och det är inte bara svenskarna själva som intar den ståndpunkten utan också de 11 000 chilenare som vi har i vårt land, av vilka en del har kommit frivilligt men många har varit tvingade att komma hit. Med hänsyn till hur ofta jag möter dem vid politiska möten i både stora och små orter är jag förvånad över att de inte är fler. De spelar en roll i vårt politiska liv som vi har anledning att observera och även vara tacksamma för. Utöver vad interpellanterna har framfört vill jag instämma i vad Gerd Engman säger när hon poängterar betydelsen av att samla alla krafter i Sverige. Och det menar jag att vi har gjort både i organiserad form och i mera improviserade former. Jag vill också instämma i vad Pär Granstedt har framhållit när han påpekar att det är angeläget att få andra länder att dela denna inställning, att arbeta tillsammans med oss för att underlätta återinförandet av ett demokratiskt styrelsesätt i Chile.

Herr talman! Pär Granstedt har i en interpellation ställt följande frågor till mig: Hur ser den svenska regeringen på den ekonomiska utvecklingen bland de icke oljeproducerande u-länderna? Var anser regeringen att den ekonomiska krisen allmänt sett haft svårast konsekvenser — i i-länder som Sverige eller i u-länder som t.ex. huvudmottagarna av svenskt bistånd? Vilken effekt anser regeringen att en ekonomisk nedgång i u-länderna har på den världsekonomiska utvecklingen i stort? Världsekonomin har gått igenom den djupaste och mest utdragna lågkonjunkturen sedan andra världskriget. Tillväxten har stagnerat och i många länder varit negativ. Världshandeln har planat ut. Arbetslösheten är fortsatt mycket hög. Inga länder har varit opåverkade av denna utveckling. Flertalet icke oljeproducerande u-länder har försatts i en akut ekonomisk kris. Produktionstillväxt och exportvolym har stagnerat eller sjunkit. Bytesförhållandena har utvecklats mycket ogynnsamt. Räntor och amorteringar på tidigare utlandslån har blivit alltmer betungande. Knappheten på utländska valutor Nr 22 för import av de mest nödvändiga varor är kännbar. Allt fler u-länder har Fredagen den nödgats genomföra drastiska anpassningsprogram som för stora befolknings — 11 november 1983 grupper innebär stora uppoffringar. I många länder underminerar denekonomiska krisen en redan bräcklig social och politisk stabilitet. Det utgör Om den ekonomisgrogrund för militära omvälvningar och stormaktsingripande. ka utvecklingen i I flera länder i Afrika söder om Sahara, där mer än hälften av huvudmottagarländerna för svenskt bistånd ligger, är situationen särskilt allvarlig. Det är här knappast längre en fråga om att öka takten i utvecklingsprocessen, utan snarare att minska underutvecklingens allt snabbare spridning. Pär Granstedt berör också i sin fråga det växande ömsesidiga ekonomiska beroendet mellan ioch u-länder. Som Brandtkommissionens rapporter visat utgör u-länderna en allt viktigare del av världsekonomin. Det ekonomiska beroendet har härigenom kommit att alltmer utvecklas i båda riktningarna, även om det är ett beroende mellan ekonomiskt icke jämbördiga parter. Detta kräver att den ekonomiska utvecklingen måste vända i både uoch i-länder om vi skall kunna lösa den ekonomiska krisen. En ekonomisk återhämtning i i-länderna är en helt nödvändig förutsättning för att förhållandena i u-länderna skall förbättras. En sådan tycks nu också vara på väg, även om den främst gjort sig märkbar i vissa större industriländer. Många faktorer kan dock hota uppgången, bl.a. u-ländernas skuldsituation. När de fattiga ländernas exportintäkter i ökad utsträckning går till att betala räntor och amorteringar minskar utrymmet för varuimport. Detta motverkar inte bara de skuldsatta ländernas egna utvecklingsansträngningar utan leder även till ett efterfrågebortfall i världsekonomin och därigenom till minskad export, sysselsättning och tillväxt i industriländerna, eftersom mer än 30 26 av i-världens export numera går till marknader i tredje världen. Min slutsats är att den ekonomiska politiken måste inriktas på en varaktig återhämtning i världsekonomin. I och u-länder bör under kommande år koncentrera sig på att skapa balans i sina ekonomier. Denna ekonomiska anpassning måste understödjas med aktiva och samordnade internationella åtgärder som bryter den växande protektionismen och säkerställer fortsatta finansiella nettoflöden till u-länderna, framför allt genom en förstärkning av resurserna till Internationella valutafonden och Världsbanken. För Sverige är den viktigaste uppgiften att på kort sikt få ner inflationen och öka produktionen. Genom en ekonomi i långsiktig balans och en stark industri skapar vi de resurser som krävs för en solidarisk politik både här hemma och i förhållande till de behövande i u-länderna.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag kan i och för sig instämma i allt det som utrikesministern 19 säger i svaret. Det som det kan finnas anledning att diskutera är snarare det som inte sägs. Låt mig till att börja med konstatera att det är de fattiga länderna som drabbats hårdast av den ekonomiska världskrisen. Även om vi i Sverige, som är ett rikt land, upplevt stora påfrestningar, ter sig dessa ganska blygsamma i jämförelse med den effekt som krisen har haft i de länder där man kämpar för sin överlevnad. I många fall handlar det ju snarare om att överleva än, som i vårt fall, att möjligen avstå från en del av överflödet. För det första har u-länderna, de som inte är oljeproducerande, precis som vi drabbats av den ökade oljenotan. I väldigt många u-länder svarar oljan för en betydligt större del av utrikeshandeln än vad den gör i Sverige. Ofta har alltså effekten för u-ländernas möjligheter att köpa varor blivit mycket allvarligare än för Sveriges del. För det andra har u-länderna också, som utrikesministern påpekade, drabbats av den ekonomiska stagnationen i i-världen. Samtidigt som uländerna har fått betala en tyngre oljenota har det blivit svårare för dem att sälja sina produkter till i-världen och därmed få in den valuta som behövs. Eftersom många u-länder är råvaruproducerande och har ett mycket begränsat urval av produkter, har de haft svårare att kompensera sig för höjningen av oljepriserna än i-länderna. Också på det sättet har effekten mot uländerna blivit hårdare. För det tredje har de rika länderna med anledning av den ekonomiska situationen minskat sitt biståndsflöde till de fattiga länderna. De rika länderna har alltså genom att minska biståndet vältrat över en del av sina ekonomiska problem på de fattiga länderna. Den växande misär som det här leder till i de fattiga länderna, som utrikesministern också beskrev i sitt anförande, har i flera avseenden lett till en mycket farlig utveckling i många fattiga länder. Det finns en växande massarbetslöshet. Vi talar om våra arbetslöshetsproblem och om arbetslöshetsproblemen i andra i-länder, men de verkligt stora arbetslöshetsproblemen, i ett globalt perspektiv, finns i den tredje världen, där en tredjedel eller hälften av arbetsstyrkan kan vara utan arbete och utan egentliga försörjningsmöjligheter. För ungdomen, i synnerhet den ungdom som växer upp i den snabbt ökande storstadsslummen i u-länderna, blir det här fråga om en social nedbrytningsprocess som kan få bestående effekter, även om utvecklingen i en framtid skulle vända. Det pågår också en ekologisk förödelse, en naturförödelse, i många fattiga länder. Vi har den i Sverige mycket uppmärksammade ökenutbredningen i Sahelområdet. Här rör det sig om ett fenomen som skulle kunna åtgärdas med relativt enkla tekniska medel, om det fanns ekonomiska resurser. Vidare har vi den pågående skogsskövlingen, där de sista träden faller på savannerna och där de tropiska regnskogarna hotas med utrotning inom ett århundrade, om den nuvarande utvecklingen får fortsätta. Sedan har vi jorderosionen som gör att en stor del av den odlingsbara jorden i många u-länder sköljs ut i världshaven. Därmed minskar ju ständigt människornas möjligheter att försörja sig på sitt jordbruk, samtidigt som befolkningen hela — Nr 22 tiden växer. Fredagen den Det krävs kraftfulla insatser för att råda bot på den pågående naturförstö — 11 november 1983 relsen i u-länderna, som successivt fördärvar de långsiktiga försörjningsmöj ligheterna i dessa länder. Om den ekonomis Man kan också, herr talman, se u-ländernas ekonomiska problem i ett ka utvecklingen i annat perspektiv, nämligen med hänsyn till effekterna på världsekonomin. u-länderna Vi dras med ekonomiska problem i världen som i väsentlig grad handlar om brist på efterfrågan i världsekonomin. Samtidigt kan det konstateras att den största potentiella efterfrågan finns i u-länderna. Det är där som de största bristerna finns, brister som vi skulle kunna avhjälpa. Därför förhåller det sig naturligtvis så, att en positiv ekonomisk utveckling i u-länderna skulle kunna bli en motor i världsekonomin. Jag tror man vågar påstå att i stort sett varje krona, mark eller dollar som tillförs ett u-land, vare sig det är i form av bistånd eller handel, omedelbart går tillbaka till världsekonomin i form av efterfrågan på produkter, kanske också ännu starkare om det här långsiktigt leder till en ökning av köpkraften i u-länderna. Det är också helt klart att en negativ utveckling i u-länderna däremot bidrar till den världsekonomiska stagnationen. Utrikesministern påpekade att nästan en tredjedel av i-världens export går till u-länder. Därför är det helt klart att den stagnation och t.o.m. nedgång man upplever i u-länderna har en direkt återverkan på världsekonomin i övrigt. Jag konstaterar av det svar jag har fått på min interpellation att utrikesministern och därmed regeringen delar den grundsyn som jag har framfört i interpellationen och här från talarstolen. De frågor man omedelbart ställer sig är: Varför handlar då inte regeringen i enlighet med denna grundsyn? Om verkligheten nu är sådan som utrikesministern på ett utmärkt sätt beskrivit i sitt interpellationssvar, varför är då regeringen ute för att skära ner det svenska biståndet till u-länderna? För att vi skall slippa leka med ord och siffror vill jag klargöra att jag menar skära ner i reala termer. I kronor räknat skall biståndet vara oförändrat, men nästa års krona blir ju inte värd lika mycket som kronan i år.

Är det logiskt att säga att när det nu är så, skall vi skära ner det svenska biståndet, eller vore det snarare logiskt att hävda att vi åtminstone skall bibehålla det på dess nuvarande nivå i förhållande till den svenska bruttonationalinkomsten? Helst skulle vi naturligtvis öka det. Utrikesministern säger att det är angeläget att säkerställa nettoflödet till u-länderna. Om man då tittar på det ekonomiska flödet mellan Sverige och u-länderna, upptäcker man att vi har ett handelsöverskott i förhållande till u-länderna på ca 6 miljarder kronor hittills i år — det kan alltså bli större innan 21 ka utvecklingen i u-länderna året är slut om allt går som det har gjort hittills. Vårt bistånd är 6,4 miljarder kronor. Av detta är dock en betydande del löner till svenskar, alltså pengar som går direkt tillbaka hit. Det är alltså mycket rimligt att anta — även om jag inte har haft möjlighet att penetrera detta i detalj — att nettoflödet av pengar går från u-länderna till Sverige och inte tvärtom. Eftersom strävan enligt utrikesministern är att vi skall ha ett nettoflöde rill u-länderna, uppstår frågan vilken slutsats vi skall dra av detta. Är det mot denna bakgrund logiskt att skära ner det svenska biståndet? Vore det inte rimligare att hävda att vi åtminstone skall bibehålla det på dess nuvarande nivå i förhållande till den svenska bruttonationalinkomsten? Herr talman! Jag efterlyser alltså konsekvens mellan ord och handling. Om verkligheten är sådan som utrikesministern beskriver den, varför är då den svenska politiken sådan som regeringen har presenterat den, dvs. med minskat svenskt bistånd till u-länderna?

Herr talman! Pär Granstedt säger att han kan instämma i allt vad jag har sagt i mitt interpellationssvar. Jag kan också säga att jag kan instämma i vad Pär Granstedt har sagt i den första delen av den kommentar som han har givit. Vad vi båda har understrukit är sambandet mellan utvecklingen i i-länderna och u-länderna. Det är den sakliga fråga som interpellationen gällde, som jag har försökt att besvara och som Pär Granstedt ytterligare har belyst i sina kommentarer. När Pär Granstedt sedan vill gå över till att vid detta tillfälle föra en debatt om anslagen till u-hjälpen ber jag att få avstå, av det skälet att regeringen har lagt fram en proposition inför riksdagen. Den har remitterats och är tillsammans med de motioner som har väckts föremål för behandling. Kammaren kommer att ta upp frågan hur vi skall möta stora ekonomiska problem, som innebär ett underskott i vår statsbudget på mellan 90 och 95 miljarder kronor. Då blir det tillfälle för alla kammarens ledamöter som är intresserade av detta att föra en debatt inte bara om u-hjälpen utan om u-hjälpen ställd i relation till de övriga uppgifter som skall lösas inom ramen för vår budget. I stället för att vi här för en minidebatt om biståndets storlek i dag och om vad regeringen eventuellt föreslagit och riksdagen kan komma att bifalla eller avslå, är det riktigare att dessa frågor debatteras i ett sammanhang, då hela planen för vår ekonomi är framlagd för kammarens granskning.
Herr talman! Vad jag här har utgått från är att det är naturligt att det finns ett samband mellan den verklighetsbeskrivning en regering gör och den politik som den för.

Vilken politik är det naturligt att Nr 22 föra, om verkligheten är sådan som regeringen har beskrivit den? Fredagen den När vi nu debatterar här i Sveriges riksdag är det ett rimligt anspråk att få 11 november 1983 diskutera inte bara verklighetsutvecklingen utan också de politiska konse kvenserna för Sveriges del av denna verklighet. Därför är jag litet förvånad Om den ekonomis över att utrikesministern nu försöker avvärja en debatt om den faktiska — ka utvecklingen i svenska politiken med anledning av den verklighet som han själv har beskriu-länderna vit. Det är mycket egendomligt. Man måste förvänta sig att det finns ett samband mellan ord och handling. Just nu verkar det sambandet lysa med sin frånvaro.
Herr talman! Pär Granstedt har försökt ställa någon form av inkvisitoriska frågor. T. ex. säger Pär Granstedt i sin interpellation att han vill veta om jag anser att den ekonomiska krisen är värst i i-länderna eller i u-länderna. Jag vill inte ta upp detta till en polemik. Om detta skulle vara en retorisk fråga, anser jag det vara en dålig vältalighet. Man behöver inte ställa den frågan här i riksdagen. Man kan gå till kammarens bibliotek och läsa om en spädbarnsdödlighet som är tio gånger så stor i flertalet u-länder som i Sverige. Man kan läsa om en medellivslängd som är 20-25 år kortare. Man kan även ta många andra mått för att få en uppfattning om var krisen är störst. Men jag tyckte att det var litet väl enkelt att diskutera detta, så därför tog jag i stället upp och belyste det ekonomiska sambandet mellan i-länder och u-länder. Jag har heller inte dragit mig för att delta i en debatt om vad Sverige skall göra för insats för u-länderna. Men eftersom detta är en budgetfråga och eftersom den faktiskt inte var väckt i interpellationen, anser jag att den bör behandlas när kammarens ledamöter har möjligheter att delta i den mera allmänt, då de vet att den frågan kommer upp, då de kan läsa propositionen, motionerna som är knutna till propositionen, utskottsyttrandena och eventuella reservationer. Det är faktiskt av hänsyn till kammaren och dess ledamöter, för att ge dem möjlighet att delta i denna debatt, som jag nu inte vill föra den. Det är inte av rädsla.
Herr talman! Utrikesministern menar att frågan om huruvida den ekonomiska krisen värst har drabbat u-länderna eller Sverige var en dålig fråga. Jag måste säga att också jag trodde det. Jag trodde att det var en fråga som inte skulle behöva ställas, ända tills för några veckor sedan när jag fick se regeringens proposition, där det visar sig att regeringen i detta läge tänker skära ner det svenska biståndet till u-länderna. Då upptäckte jag att man av allt att döma måste dra slutsatsen att regeringen tycker att våra ekonomiska problem är så svåra att det är bättre att de blir något värre i våra mottagarländer — det är ju konsekvensen. Hellre skall våra mottagarländer få det litet svårare än att vi får det litet svårare. Slutsatsen måste ju vara antingen att man tycker att våra bekymmer är värre och att det alltså är objektivt riktigt att vi lastar över en del på våra 23 mottagarländer, eller att man helt enkelt cyniskt säger att vi struntar i dem, att det kan hända att de har det värre, men att den egna skjortan är närmast kroppen och att vi därför tänker mest på oss själva. Mot den bakgrunden tyckte jag att denna fråga, som borde vara en dålig fråga, plötsligt hade blivit en mycket relevant fråga, som måste ställas. Men jag har fattat att utrikesministern delar min uppfattning att krisen trots allt är värre i u-länderna än här, och då är det konsekvensen i regeringens politik som man har anledning att efterlysa. Det är litet konstigt att utrikesministern menar att det är fel att diskutera den politik som vi bör föra med anledning av en verklighetsbeskrivning som jag har efterlyst, att det är fel av mig att fråga vilka konsekvenser regeringen skall dra av denna ekonomiska verklighet i u-länderna och i världsekonomin. Ännu märkligare blir det när utrikesministern menar att det är av hänsyn till kammaren, för att vi skall få tillfälle att diskutera frågan i den kommande ekonomiska debatten, som han inte vill säga någonting nu. Men snälla nån! Även om vi diskuterar biståndets omfattning här i dag är det inget hinder för någon ledamot att ta upp detta också när vi skall behandla den ekonomiska propositionen. Tvärtom kan vi ju vara fullständigt övertygade om att den debatten kommer upp då också. Men jag vågar påstå att frågan om hur vi visar vår solidaritet med u-länderna är så pass viktig — det handlar om konsekvenser för mängder av människor — att den är värd att belysas också i en interpellationsdebatt. Jag är alltså mycket förvånad över att utrikesministern här inte vill gå in på vilka konsekvenser regeringen anser det vara naturligt att dra av den utveckling man just nu har i u-länderna.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Få sektorer är så hårt detaljreglerade som bostadssektorn. Det bör således finnas goda möjligheter till både besparingar och förenklingar. Regeringen har inte minst genom civilministern gett uttryck för sådana strävanden. Bostadsministern pekar i sitt svar på en del åtgärder som regeringen avser att vidta. Dessa åtgärder är bra, men jag frågar mig om det inte hade varit möjligt att gå längre i förenklingarna av planoch bygglagstiftningen. Att påbjuda byggnadslov för t.ex. lantbrukets byggnation är att krångla till det mer än nödvändigt. Planoch byggnadslagstiftningen i övrigt är till stora delar en uppföljning av det arbete som inleddes av de tidigare regeringarna och som det rått enighet om. Jag delar uppfattningen att utgångspunkten för allt förenklingsarbete måste vara att de bostadssociala målen skall bevaras. Men detta får inte innebära att man blir handlingsförlamad i förenklingsarbetet. Som jag ser det finns det två framkomstvägar. Den ena är att minska antalet lagar och regler som omger byggandet eller att minska detaljregleringsgraden i dem. Den andra är att se över själva administrationen runt byggandet. Trots att bostadsbyggandet ligger på en avsevärt mycket lägre nivå i dag än under miljonprogrammets dagar befinner sig administrationen och byråkratin runt själva byggandet på en oförändrat hög nivå. Den delen av problemet berör inte bostadsministern i sitt svar. Vore det inte dags, herr bostadsminister, att se över funktionerna inom exempelvis bostadsstyrelsen, planverket och länsbostadsnämnderna på samma sätt som tidigare har gjorts inom skolöverstyrelsen och socialstyrelsen? Avser regeringen att vidta några som helst åtgärder i den riktningen?

Herr talman! Jag sade inte att regeringen hade blivit handlingsförlamad genom att titta på de bostadssociala målen, utan jag varnade bara för att ha alltför många funderingar kring detta när man skall gripa sig an administrationen beträffande byggandet. Med en så dramatisk nedgång av byggandet som har skett, inte minst under det senaste året, måste det också finnas möjligheter till förenklingar inom administrationen av byggandet. På samma sätt som när de tidigare regeringarna angrep byråkrati beträffande skolväsendet, i socialstyrelsens arbete och inom arbetsmarknadsstyrelsen, borde det inom denna sektor finnas lika stora möjligheter till förenklingar och besparingar. Min fråga kvarstår således: Är inte bostadsministern på något sätt beredd att även se över möjligheterna till förenklingar på det administrativa området?

Herr talman! Även om bostadsministern uppehåller sig vid förenklingar i själva systemet, anser jag fortfarande att svaret är mycket tveksamt när det gäller om man är beredd att verkligen minska tjänstemannasektorn inom detta område. Jag ställde egentligen frågan till civilministern, eftersom jag trodde att regeringen nu hade lagt över ansvaret när det gäller detta område på honom. Jag fäster stor tilltro till vad denne säger i dessa frågor. Jag är ledsen över att jag tycker mig behöva konstatera att han kommer att få det svårt, eftersom bostadsministern och 19 andra kolleger i många fall arbetar i delvis motsatt riktning.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är följande. Enligt tillgänglig statistik har småhusbyggandet minskat kraftigt i år, liksom det totala bostadsbyggandet, som också har minskat. Från januari till september 1982 —i fjol alltså — påbörjades 25 900 lägenheter. Motsvarande siffra för samma tidsperiod i år är 28 000 lägenheter. Minskningen är alltså 2 100 lägenheter, dvs. en minskning med 1R. Småhusbyggandet i dessa siffror har minskat med inte mindre än 2 600 hus. Det är en minskning med inte mindre än 16 Ze. Flerbostadshusens relativa andel har däremot ökat med 5 96. Jag är fullt medveten om att det totala utrymmet för ett ökat bostadsbyggande är mycket litet eller rent av obefintligt. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag — SABO — har i dagsläget ungefär 30 000 tomma lägenheter, och totalt kan man kanske beräkna att antalet tomma lägenheter är ungefär 40 000. I det läget kan det inte vara rimligt att relativt sett öka andelen lägenheter som byggs i flerfamiljshus. Vi vet genom många undersökningar att småhusboendet — villaboendet — är det mest eftertraktade av många människor. Det är därför obegripligt att byggandet av bostäder som det är ett kraftigt överskott på ökar relativt sett och att byggandet av hus som det finns efterfrågan på sjunker. I och för sig är kanske inte detta förvånande. Rege ringens många och täta förändringar i bostadspolitiken sätter ju sina spår. Flerbostadshusen gynnas på småhusens bekostnad. I bostadsministerns svar sägs att det inte är så farligt nu men att det finns anledning till oro för framtiden. Och det råder verkligen oro för framtiden. Sveriges Trähusfabrikers riksförbund noterar en mycket kraftigt minskad orderingång — en minskning med inte mindre än 1 500 lägenheter under januari-augusti jämfört med samma månader tidigare år. Redan nu har ett större företag tvingats varsla om uppsägning på grund av minskad orderingång. Detta är inte bra. Styckehusbyggandet äger ju rum mest i glesbygd, och glesbygden drabbas alltså mer än andra platser.

Herr talman! Jag håller med om att efterfrågan skall styra. Men så är det ju inte alltid. Har man 40 000 tomma lägenheter, så borde rimligtvis den del av byggandet som avser lägenheter dras ned. Det är ett annat fenomen som jag vill peka på. Före valet hävdade socialdemokraterna att ”får vi makten så kommer bostadsbyggandet att öka”. Jag har här civilutskottets betänkande för 1981/1982. I reservation efter reservation hävdas att den socialdemokratiska politiken kommer att innebära att bostadsbyggandet ökar. Så har alltså inte skett. Det har blivit en kraftig minskning — 7 20 i år. När det gäller de styckebyggda småhusen har orderingången fullkomligt rasat — 1 500 order färre i år än i fjol under de första åtta månaderna. Det är mycket allvarligt. Däremot vill jag hälsa med tillfredsställelse att insatser skall göras för ökad export. Jag har ju tidigare motionerat i den riktningen, och jag hälsar därför med tillfredsställelse att regeringen nu har tagit upp denna fråga för att möjliggöra ökad export av våra goda trähus.

Herr talman! Jag begär inte att byggandet av lägenheter i flerfamiljshus helt skall avstanna. Men jag tycker att det är allvarligt att tyngdpunkten alltmer tycks förskjutas, så att det vi bygger är i flerfamiljshus. Relativt sett minskar andelen styckebyggda småhus, medan antalet lägenheter i flerfamiljshus har ökat det senaste året. Det är den utvecklingen som jag tycker borde inge oro. Sedan vill jag hävda att det inte finns någon absolut neutralitet mellan de olika byggformerna, vilket bostadsministern hävdar i svaret. Det finns olika belåningsprocent — det är ju väl känt — och på den punkten har vi ännu inte lyckats få gehör för vår åsikt att det borde finnas en absolut neutralitet mellan olika byggformer. Då kanske människornas efterfrågan mer skulle överens Nr 22 stämma med vad som byggs i det här landet. Fredagen den